Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Tyvärr fick jag inte höra det som jag ville höra. Just den ifrågavarande järnvägsstumpen förbinder ostkustbanan med norra stambanan. Den går igenom tre städer: Härnösand, Kramfors och Sollefteå. Det är också de tre städernas enda järnvägsförbindelse. Järnvägsbiten har alltså inte någon lokal karaktär. Det rör sig också om en elektrifierad järnväg, som det har satsats en del utrustning på tidigare. Till följd av de ifrågavarande åtgärderna kommer järnvägen sannolikt att läggas ned om några år. Det kommer att ske i två steg. På länstrafikhåll kommer man att pröva om det finns intresse för järnvägstrafiken, och då finner man sannolikt att buss föredras, vilket är det normala. Det finns också vissa skäl att föredra buss. Man får nämligen inte köra särskilt fort på banan i fråga, och den rullande materiel som finns tillgänglig till rimliga priser kan inte konkurrera särskilt bra med busstrafiken. Det skulle alltså behöva göras särskilda insatser om busstrafiken skulle kunna konkurrera på ett bra sätt. Läggs persontrafiken ned, kommer sannolikt också godstrafiken att läggas ned. Godset skulle ensamt bli kvar, och det rör sig för närvarande bara om två turer om dagen från vartdera hållet. Sedan skulle hela järnvägen läggas ned. Då har reformen att överföra det hela till länsjärnväg egentligen bara varit ett sätt att lägga ned järnvägstrafiken. Går man i stället den andra vägen och gör en satsning kan man utveckla trafiken. Det finns ett stort befolkningsunderlag. Man håller på att få ett snabbtåg upp till Sundsvall, och då blir det mycket förmånligare för människor som bor i Härnösand och Kramfors att använda sig av just järnvägen. Satsar man dessutom på en utbyggnad norrut — det finns ju en del önskemål i de nordligaste länen om en utbyggnad av ostkustbanan — utgör ju det här den första länken i utbyggnaden. Det är därför angeläget att man gör någonting. Jag kan bara beklaga att statsrådet inte har en mera positiv syn på den här järnvägsbanan.

Herr talman! Roy Ottosson har frågat mig dels om regeringen är beredd att pröva att binda bidraget till persontrafiken på länsjärnvägarna till just järnvägstrafik, dels om man kan tänka sig extra utvecklingsbidrag till persontrafiken på länsjärnvägarna. Genom riksdagens trafikpolitiska beslut förra våren fastställdes ansvaret för den lokala och regionala trafiken. En grundtanke vid ansvarsfördelningen var att trafikbeslut skall fattas i så decentraliserade former som möjligt. Länen har därför själva fått möjlighet att fritt bestämma hur såväl trafikbidrag som investeringsanslag skall användas. Jag tycker fortfarande att lokala och regionala trafikbeslut bäst fattas av dem som berörs av trafiken, dvs. i länet. Jag är därför inte beredd att föreslå en omprövning av bidragsreglerna. Som Roy Ottosson frågar kan man dock tänka sig utvecklingsbidrag för att främja en miljövänlig trafikutveckling. I det trafikpolitiska beslutet ingick därför också en satsning med 100 milj.kr. för att utveckla kollektivtrafiken genom att bl.a. ta fram en ny lätt motorvagn, anpassad för lokal och regional järnvägstrafik.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, som ansluter till den förra frågan. Det här gäller emellertid litet mera generellt: hur man lägger ut bidrag till länsjärnvägarna. Det hela läggs i en pott, där länsstyrelsen mycket väl kan använda pengarna för busstrafik i stället. Det blir i praktiken egentligen ett nedläggningsbidrag. Talet om att ge 100 milj.kr. till kollektivtrafiken för att man bl.a. skall kunna ta fram en ny lätt motorvagn låter ju vackert. Men pengarna räcker inte långt med tanke på behoven, om man verkligen menar allvar med målen i det trafikpolitiska beslutet från förra året: en mera miljövänlig och energisnål trafik med utbyggnad av järnvägstrafiken. I själva verket tar flyget över mycket av den persontrafik som det här är fråga om. Flyget byggs ut mycket snabbare, eftersom investeringsramarna är mycket bättre. Man måste skilja på de två anslagen, och man måste göra en medveten satsning på länsjärnvägarna, om man menar allvar med att det skall finnas möjligheter att utveckla. Jag vill hävda att det som regeringen nu gör är att lägga ned järnvägar i smyg. Man låter länstrafikbolagen lägga ned i stället för att själv göra det. Det har blivit en ny metod. Jag är rädd för att vi därför om några år kommer att få uppleva en av de största järnvägsnedläggningarna i Sverige på mycket länge. Jag vill fråga statsrådet om regeringen verkligen har för avsikt att låta lägga ned järnvägarna, om det är detta som är det egentliga målet, eller om man är beredd att aktivt bidra till en offensiv utveckling, så att vi får bättre järnvägstrafik i Sverige. Därmed skulle också biltrafiken kunna minska, något som statsrådet i debatten med Birger Schlaug sade sig vilja verka för. Såvitt jag har kunnat se står det ingenting om detta i propositionen, men det skulle vara bra om statsrådet har det önskemålet. Men är man beredd att satsa?
Herr talman! När Roy Ottosson för andra gången säger att beslutet om uppdelning av järnvägsnätet är ett nedläggningsbeslut vill jag protestera. Man är inte överallt i full färd med att avveckla lokala järnvägar. Det görs trafikutredningar i länen och dessa utredningar blir vägledande för vilken roll järnvägen skall spela i de lokala och regionala trafiksystemen. Exempel finns också på ganska kraftiga satsningar. I början av denna månad görs en sådan satsning i Västmanlands län. En viktig sak är att vi i det trafikpolitiska beslutet framhöll att vi skall satsa på järnvägen där denna har framtidsförutsättningar. Det framhölls också att staten skall ta ansvar för den trafik som är av nationellt eller internationellt intresse, medan länstrafikbolagen och kommunerna kan ta ansvar för den trafik som är av lokalt och regionalt intresse. Jag tror att detta är en förnuftig ordning, eftersom jag tror att de bästa besluten fattas av dem som är direkt berörda. Alla beslut, Roy Ottosson, måste inte fattas i Stockholm av riksdag och regering. Det finns faktiskt en hel del sunt förnuft också ute i länen och i kommunerna. Där kan man nog själv från fall till fall avgöra hur man vill lägga upp sin trafik.
Herr talman! Visst har man mycket sunt förnuft i landets kommuner och län. Men det gäller uppläggningen, som inte innebär litet extra till omställning för att man skall kunna få fart på trafiken på länsjärnvägarna. Genomgående karakteriseras länsjärnvägarna av att vara trafiksvaga. I många fall rör det sig kanske om äldre banor. Det behövs ganska stora investeringar för att man skall kunna få en bra trafik och verkligen kunna konkurrera med t.ex. vägtrafiken. Visst har man sunt förnuft och kan räkna ut att man kommer att förlora på det här. Bidragen skulle kunna användas till annat, t.ex. buss. Det är just det som jag varnar för. Jag menar att det här är fråga om en omställning då staten måste gå in och hjälpa till, så att det blir fart på utvecklingen och så att folk inte börja köra bil i stället eller tar flyget. Då skulle vi ju få större miljöproblem från trafiken, osv. Regeringen för alltså fram ett dubbelt budskap: man säger att man skall göra både det ena och det andra, medan man i själva verket gör bara det ena, nämligen satsar på vägtrafiken och flyget.

Herr talman! Karl-Gösta Svenson har frågat mig om vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att förbättra förhållandena inom kommunikationsområdet i Blekinge. Ett av målen med den trafikpolitik som riksdagen fattade beslut om förra året innebär att transportsystemet skall byggas upp så att det bidrar till regional balans. För att uppnå detta mål antog också riksdagen en rad förslag till åtgärder inom transportsektorns olika delar. Ett av dessa beslut innebär att staten skall kunna köpa sådan järnvägstrafik på stomnätet som SJ inte bedriver av kommersiella skäl men som bedöms som regionalpolitiskt betydelsefull. Den nyligen träffade överenskommelsen mellan transportrådet och SJ innebär bl.a. att i enlighet med detta fyra dagliga turer på Blekinge kustbana kan tryggas under trafikåret 1989/90. Vad beträffar flygtrafiken grundas Linjeflygs turutbud på trafikunderlaget i olika relationer. Beträffande vägarna i Blekinge kommer enligt vägverkets nuvarande planer att under den närmaste femårsperioden göras investeringar i länet för sammanlagt 225 milj.kr., varav enbart för riksvägarnas del 125 milj.kr. Slutligen vill jag också nämna att regeringen har tillsatt en regionalpolitisk kommitté som förväntas avge sitt betänkande i vår. Enligt vad jag erfarit är ett av de områden som kommittén särskilt studerar sydöstra Sverige.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Goda kommunikationer är A och O för utvecklingen i olika regioner, och staten har ansvar för att man i alla landets regioner har tillgång till bra kommunikationer. Vad Blekinge beträffar kunde jag ha gjort listan med avlövade åtgärder större. Jag tror nog att Blekinge har kommunikationer som är bland landets sämsta. Vi accepterar inte längre den njugghet och nonchalans som staten visat prov på under en följd av år. Investeringsmedel behövs i stor utsträckning, vill jag påstå, och i första hand för att upprusta Blekinge kustbana och E 66. Regeringen måste ta sitt ansvar för att kustbanan även framdeles skall tillhöra stomjärnvägsnätet. Riksdagens beslut i detta avseende måste ligga fast. Den relativa försämring som kommunikationerna i Blekinge under en följd av år fått vidkännas måste i grunden ändras. Det är förnedrande och en nonchalans utan like att man drar in sovvagnsförbindelserna, vilket skall ske den 28 maj. Det krävs omgående stora satsningar för att kommunikationsträdet åter skall spira i Sveriges trädgård. Jag vill fråga om kommunikationsministern redan i dag kan utlova att sovvagnsförbindelserna bibehålls även efter den 28 maj. Jag förutsätter att kommunikationsminstern delar min uppfattning att riksdagens beslut om Blekinge kustbana skall ligga fast, vilket i förlängningen måste betyda att banan skall upprustas.
Herr talman! Det beslut som fattades här i riksdagen i våras, och som även den moderata gruppen stod bakom, innebar att regeringen och riksdagen inte längre skall ge anvisningar om vilka turer som SJ skall köra i varje enskilt fall. Det har SJ riksdagens bemyndigande att bestämma självt. När det gäller hur många sovvagnar som skall gå och hur många turer det skall vara har vi alltså en stor riksdagsmajoritet bakom oss då vi säger att detta skall SJ kunna besluta om självt. När Karl-Gösta Svenson talar allmänt om Blekinges kommunikationer och behovet av investeringar, så kan jag väl säga att jag vet att sådana önskemål finns. Men det var nog mot den bakgrunden tur att inte de moderata förslagen gick igenom i riksdagen när vi behandlade järnvägspolitiken, för då hade vi på samtliga punkter haft betydligt mindre investeringsmedel och underhållsmedel till järnvägstrafiken över huvud taget. De moderata förslagen innebar drastiska nedskärningar, och hade de genomförts så hade det verkligen blivit en omfattande järnvägsdöd i det här landet — säkerligen också omfattande Blekinge kustbana.
Herr talman! Det är socialdemokraterna som sitter i regeringen, och staten har ett ansvar för att vi i alla regioner skall få bra kommunikationer. Regeringen har i det här fallet ett ansvar för att Blekinge, liksom alla andra län som har långa avstånd till Stockholm, har sovvagnsförbindelse med vår huvudstad — Stockholm. Det är en oerhörd svaghet för ett län att den sovvagnsförbindelsen skall försvinna. Och det är regeringens ansvar att omgående åtgärda detta, så att vi undviker den försämring i vår region som Prot. 1988/89:53 kommer att inträffa den 28 maj om inget initiativ tas från kommunikations 19 januari 1989

Herr talman! Mot bakgrund av att postverket transporterar en del av postmängderna med lastbilar mellan järnvägsstationer som har frekvent tågtrafik har Gösta Lyngå frågat mig om jag planerar att göra något åt detta. En av postverkets uppgifter är att på ett snabbt och säkert sätt distribuera försändelser inom hela landet. Postverket anlitar tåg, lastbilar och flyg för att klara detta och får självt besluta vilka transporter som skall användas. Enligt postverket svarar järnvägen i dag för ungefär hälften av posttransporterna.

Herr talman! Jag får tacka kommunikationsministern för informationen. Jag kan inte gärna tacka för svaret på frågan, för frågan var ju: Vad planerar kommunikationsministern att göra åt det hela? Det fick jag alltså inget svar på. Men kan man inte försöka läsa mellan raderna? Mellan raderna står ingenting, och det kanske var svaret — att han inte planerar att göra någonting åt situationen. Nu skall jag, i stället för att klaga över detta, säga vad jag hade hoppats att få till svar. Jag hade hoppats att få svaret: Ja, jag skall i mina instruktioner till postverket också inkludera att man inte bara skall tänka på snabbhet och säkerhet utan också ta miljöhänsyn när man väljer befordringsmedel. När det går tåg mellan två stationer, snabbt och säkert, då skall tåg användas och inte dieseldrivna lastfordon eller flyg — om det nu inte går mycket, mycket snabbare med flyg, men det gör det ju inte alltid i samband med postbefordran.

Herr talman! Roy Ottosson har frågat mig om regeringen är beredd att under innevarande år skjuta till medel för upprustning av ostkustbanan. Avsikten med en sådan upprustning skulle enligt Roy Ottosson vara att möjliggöra en snabbare tågförbindelse mellan Stockholm och Sundsvall. Hans Leghammar har frågat mig om jag vill medverka till att banverkets 9” Eftersom båda frågorna gäller banverkets investeringsplanering har jag valt att besvara dem i ett sammanhang. Enligt den av riksdagen nyligen beslutade ansvarsfördelningen inom järnvägsområdet ankommer det på banverket att besluta i fråga om enskilda järnvägsprojekt. Detta innebär att det är banverket som utifrån samhällsekonomiska bedömningar och inom ramen för tillgängliga medel skall prioritera mellan olika järnvägsprojekt. Vid banverket pågår arbetet med att utforma en långsiktig plan för järnvägsinvesteringar. Denna plan får utvisa när det kan bli aktuellt med upprustning av ostkustbanan och fortsatt dubbelspårsutbyggnad på västkustbanan.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, som innebär att detta är någonting som ankommer på banverket ensamt. Det är kanske inte fullt så enkelt. Det är ju riksdagen som bestämmer hur mycket banverket får att röra sig med. Man kan också härifrån — och antagligen även från regeringen — styra hur man skall betrakta dessa olika satsningar. Man säger att det skall vara samhällsekonomiskt lönsamt. Då är det ju ofta prognoser om hur framtiden skall se ut som styr. Det finns fixa idéer om att framtidens transportmedel är vissa och inte andra. Och vi vet ju att de styrande prognoserna innebär att man skall koncentrera Sverige till ett bälte mellan Stockholm och Göteborg och längs västkusten, och resten skall man i stort sett låta förfalla. Fixa idéer om att man i stort sett skall satsa på flygoch biltrafik och ingenting annat — det är vad som styr, tyvärr. Därför är det viktigt att från riksdagen och från regeringen markera att här gäller det att verkligen satsa på t.ex. ostkustbanan upp till Sundsvall, i första ledet. Vi vet att detta är samhällsekonomiskt lönsamt. Så sent som i dag gavs det en information här i riksdagen om hur pass lönsamt detta är. Men det krävs då att banverket får investeringsmedel. Och det handlar inte om särskilt mycket pengar — ca 200 milj.kr. för att få ned restiden mellan Sundsvall och Stockholm med en timme. Med betydligt mindre pengar, kanske 20-30 milj.kr. på sträckan Uppsala-Gävle, lär restiden kunna förkortas med uppemot en halvtimme. Från SJ:s sida har man förklarat sig beredd att köra snabbare. SJ:s tåg kan nämligen gå mycket fortare än som i dag är fallet. Det är banan det hänger på. De vore således mycket värdefullt om kommunikationsministern kunde göra en markering här — t.ex. om att man skall satsa på just den här aktuella sträckningen. Det är viktigt, eftersom konkurrensen från flyget är mycket hård. Dessutom kommer flyget att bygga ut sin verksamhet i Sundsvall inom loppet av två år. Sedan har tåget bokstavligen gått.
Prot. 1988/89:53 Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret från kommunikationsministern. 19 januari 1989 Jag tycker att det här är en trovärdighetsfråga för regeringen, om man nu verkligen vill minska vägtrafiken till förmån för den rälsbundna trafiken. På | västkusten finns kanske landets värsta miljöproblem när det gäller kommunikationerna. Det är därför viktigt att västkustbanan mycket snabbt blir | utbyggd. Här riskerar vi ju annars ett uppehåll. I min fråga till kommunikationsministern har jag citerat vad banverkets generaldirektör säger om problematiken där nere. Han hävdar alltså att | banverket av begärda 180 milj.kr. för ytterligare en etapp bara får 25 miljoner för att slutföra pågående arbete. Jag frågar kommunikationsministern rakt på sak: Är generaldirektörens uppgifter felaktiga eller är det sant att han inte har fått de begärda miljonerna för vidare satsningar på västkusten?
Herr talman! Så sent som i maj förra året beslutade ju riksdagen om utökade anslag för järnvägsinvesteringar. Banverket bildades den 1 juli i fjol och skall nu göra sin första investeringsplan grundad på de utökade anslag som riksdagen alltså har beslutat om. Att redan innan man ens har hunnit göra sin första investeringsplan bevilja ytterligare utökade anslag kan inte vara motiverat ur någon synpunkt. På frågan om banverkets chef har rätt när han säger att man önskat ytterligare 180 milj.kr. för en utbyggnad av västkustbanan vill jag svara att han naturligtvis har det, i den meningen att banverket ville ha ytterligare anslagsökningar för att kunna arbeta vidare. Men jag tror knappast att man från banverkets sida har räknat med att det skulle ske i den här takten. När vi väl har fått banverkets investeringsplan får vi göra en bedömning med hänsyn tagen till de prioriteringar som man gör. I olika uttalanden tidigare har man från detta nybildade banverks sida sagt att både västkustbanan och ostkustbanan upp till Sundsvall bedöms ha hög prioritet. Jag tror därför att insatser kommer att göras beträffande båda dessa banor även framöver. Men när det gäller den takt i vilken det hela skall ske vill jag framhålla att det faktiskt är banverket och inte regeringen som lägger fram förslag därom.

Herr talman! Anledningen till att jag har framställt denna fråga är banverkets besked om att man inte planerar att ha med nämnda satsningar i investeringsplanen. Anslagna medel kommer inte att räcka till under de närmaste tre åren. Det finns alltså inte tillräckligt med pengar just när det gäller ostkustbanan och när det gäller att ge denna snabbtågstandard. Ändå trycker SJ på. Man säger sig vara beredd att köra snabbare. SJ har utrustning och vill, som sagt, köra snabbare. Från SJ:s sida inser man att det gäller att vara ute i tid och att kunna konkurrera. Om två år kommer flygplatsen i Sundsvall/Härnösand att vara utbyggd och då kommer trafiken att styras den vägen. Därefter blir det mycket svårt för järnvägen att komma igen och konkurrera. Det gäller alltså att verkligen anslå ytterligare medel, vilket vi 93 här i riksdagen ju också snart har chans att medverka till.
Herr talman! Jag konstaterar att kommunikationsministern är en skicklig politiker. Tyvärr har det blivit så med åren att en skicklig politiker även är skicklig på att kringgå en fråga. Jag frågade om banverkets generaldirektör ljuger när det gäller det citat av honom som jag hade med i min fråga. Eller är det så, att han inte har fått de aktuella miljonerna?

Herr talman! Birger Andersson har, med hänvisning till sysselsättningsläget vid FFV-Aerotech i Arboga, frågat mig vilken tidsplan och beslutsgång som gäller för det fortsatta underhållet av flygmotor RM 8 till flygplan Viggen. Försvarets materielverk tecknade år 1983 femåriga avtal med FFV om underhåll och med Volvo Flygmotor om tekniskt produktstöd av flygmotor RM 8. Under slutet av avtalsperioden inleddes förhandlingar om nya avtal med verkan från den 1 juli 1988. Av olika skäl uppstod emellertid förseningar, varför materielverket har begärt en förlängning av avtalen med företagen till den 1 april 1989. Inriktningen är således att materielverket skall komma fram till ett beslutsunderlag detta kvartal. Jag avvaktar resultatet av verkets förhandlingar och värderingsarbete. Regeringen kommer därefter att bereda ärendet på sedvanligt sätt.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret. Jag tycker att det är bra att försvarsministern försöker ge konkreta besked. Jag vill fråga om det är riktigt uppfattat att ett regeringsbeslut kommer under mars-april 1989. Ärendets handläggning har dragit ut på tiden. Det här är en mycket viktig fråga för Arboga kommun. För att belysa hur viktig frågan är vill jag göra följande jämförelse. 400 arbetstillfällen i en kommun av Arbogas storlek motsvarar ca 4 000 arbetstillfällen i en kommun av Uppsalas storlek. Jag tycker att denna jämförelse ger en bild av ärendets betydelse för Arboga kommun. När det gäller den fortsatta handläggningen på regeringsnivå vill jag ställa en närliggande och kompletterande fråga till försvarsministern: Kommer försvarsministern vid ärendets handläggning på departementsnivå att ha överläggningar med industriministern och arbetsmarknadsministern för att möjliggöra en fullständig samhällsekonomisk bedömning?

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret, även om det egentligen inte är något svar på den konkreta fråga som jag har ställt, nämligen om industriministern vill medverka till att enskilda småsparare inte hindras att köpa aktier vid försäljning av statliga företag. I stället har jag fått en utförlig redovisning av hur denna affär har gått till. Låt mig först deklarera att jag tycker att det är bra att statliga företag säljs ut, företag typ UV-Shipping och andra. Det är då viktigt att bredda ägandet — det gäller generellt i alla företag — och det är också viktigt att försöka göra många människor delaktiga i ägandet. När statliga företag säljs ut är det särskilt viktigt att någon form av folkaktier eller annat tillskapas. Det är tre emissionsinstitut, som industriministern hänvisade till i sitt svar, dvs. två banker och ett fondkommissionsföretag, som har hand om den del av aktierna som skall säljas till allmänheten. En rundringning till dem, som har gjorts av bl.a. media och privatpersoner, har gett besked om att det i första hand är bankernas VIP-kunder, de som normalt är kunder i dessa banker, som har möjlighet att teckna aktierna, i och med att det är en överteckning av aktier. Detta gör att människor som antingen inte är kunder i just dessa banker eller normalt inte handlar med aktier inte har någon chans att vara med. Det är dessutom, enligt alla bedömare, en god affär att köpa aktier i UV 95 Shipping. Gamla varvsarbetare i Uddevalla som har varit med om att bygga båtarna men som inte är storkunder i bankerna eller normalt inte köper aktier ges på detta sätt ingen möjlighet att vara med och göra en god affär i detta sammanhang.

Herr talman! Jag kan ha förståelse för industriministerns sätt att resonera när det gäller att skaffa en stabil ägargrupp i ett sådant här företag. Sedan kan man i och för sig diskutera den ägargruppens andel. Jag tycker att en större andel kunde ha erbjudits allmänheten i detta fall. Det handlar alltså om den del som erbjuds allmänheten, och det är inte några ”vanliga” småsparare som får chans att komma åt dessa aktier, på grund av det sätt som emissionen sker på. Jag såg i en artikel i Dagens Nyheter i dag att industriministern antydde möjligheten att göra utlottningar eller finna andra system för att undvika det diskriminerande system som nu prövas. Jag vill då ställa frågan här i kammaren till industriministern, om han ämnar se till att det i fortsättningen sker via lottning när sådana här aktier skall fördelas bland intressenter.

Herr talman! Jag tackar för det beskedet, som i och för sig är positivt. Det är bara att beklaga att lottning inte har tillämpats i detta fall. Den redovisning industriministern nu lämnar känner jag till, dvs. att det är 12 000 personer som får möjlighet att köpa aktier. Men vilka 12 000 personer är det fråga om? Jo, det är i första hand de som redan är kunder i de två banker eller hos det fondkommissionärsföretag som har fått i uppgift att sälja aktier. Eftersom det bedöms vara attraktiva aktier ser de naturligtvis till att det i första hand är deras egna kunder som får möjlighet att teckna dessa aktier. Människor som kanske normalt inte är aktieägare eller som är kunder i andra banker ställs i praktiken utanför möjligheten att göra denna affär med aktier i UV-Shipping. Det är därför beklagligt att lottningssystemet inte tillämpas i detta fall.

Herr talman! Jag vill först tacka industriministern för svaret. Jag noterar det positiva i att det har förts förhandlingar, och jag noterar naturligtvis det positiva i hur man har tänkt sig lösa personalfrågorna vid en nedläggning. Som vanligt värjer sig industriministern mycket energiskt för blotta misstanken att han skulle vilja gripa in, men det har jag ingen större respekt för. Industriministern bör naturligtvis ta ett politiskt initiativ och se till att dessa underhandlingar slutförs på ett positivt sätt. Det är inte fråga om att styra styrelsen, utan det gäller endast att framföra huvudaktieägarens vilja på ett skickligt och diskret sätt. Där har jag ett mycket gott förtroende för Ivar Nordbergs förmåga — om han blott vill använda den, och det hoppas jag att han gör. Industriministern borde ha utgått litet mer från sin aktiva vilja än från de eventuella misstankarna om ministerstyre.

Herr talman! Jag har redan i mitt första inlägg uttryckt mig positivt till SSAB:s vilja att lösa personalproblemen om man lägger ner verksamheten. Men vid den industriella bedömning som man måste göra måste hänsyn tas till att fackföreningarna själva, trots de uppenbara riskerna att verksamheten efter något eller några år läggs ned, ändå vill att valsverket skall drivas vidare. Det är den viljan som jag har velat framföra här och få industriministerns reaktion på. Vi är väl i grunden överens om att den lösning som är bäst för arbetarna på SSAB också är bäst för regeringen.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Vi vet att den mest uppmärksammade och största vapenleverans som någonsin godkänts var den vapenleverans till Indonesien värd 230 milj.kr. som godkändes av den socialdemokratiska regeringen i februari 1986. Mats Hellström, som då var utrikeshandelsminister, försvarade kontraktet genom att hänvisa till gamla åtaganden, vilket är precis vad Anita Gradin gör i dag. Mats Hellström hänvisade då till vad som skett under de borgerliga regeringarnas tid. KU prövade ärendet och fann, som bekant, att så inte var fallet. Det var fråga om helt nya kontrakt. Ingvar Carlsson förklarade senare, i tidningen Expressen i mars 1987, vilka intressen som prioriterats. ”Vad hade hänt om vi avbrutit? Vilka reaktioner hade vi fått från den indonesiska regeringen om Sverige levererat vapen under öppet krig och slutat nu när kriget trappats ner? Det hade varit oerhört svårt att förklara.” Handelsförbindelserna med Indonesien måste upphöra. I dag fortsätter den socialdemokratiska regeringen att ”beväpna” den indonesiska militären, man kompletterar och genomför följdleveranser till tidigare försåld materiel, och man förnekar vad stora delar av omvärlden ser. Den 5 juni 1987, några månader efter statsministerns uttalande, skriver 40 amerikanska senatorer under ett brev ställt till utrikesminister George Schultz. I brevet kan man läsa om en ny indonesisk militäroffensiv i Östtimor, om tortyr, brist på mat, grova kränkningar av timoresernas mänskliga rättigheter, folkomflyttningar, summariska avrättningar och tvångssteriliseringar. T.o.m. Europaparlamentet antog den 15 september 1988 med 164 ja och 12 nej en resolution i vilken Indonesien uppmanas att dra tillbaka sina trupper från Östtimor och att respektera Östtimors rätt till självbestämmande. Den medborgarkommission som nyligen utredde vapenexporten fann att ockupationen av Östtimor utgör ett ”fullgott skäl för Sverige att avstå från varje form av vapenexport” till Indonesien. Jag vill fråga Anita Gradin: Till vad uppgår summan av dessa s.k. kompletteringar och följdleveranser under 1988? Tror Anita Gradin att dessa leveranser inte används av militärerna mot Östtimors folk?

Herr talman! Tack så mycket. Detta låter ju mycket lovande. Vi skulle med andra ord inte ha något som helst utbyte med Indonesien — det låter nästan så av Anita Gradins uttalande här. Jag vill än en gång fråga: Om man har leveranser, vad består de av? Jag tror inte att det inte är fråga om att underhålla militärdiktaturen.

Herr talman! Inger René har frågat statsrådet Sigurdsen vad hon avser att göra för att riksdagens intentioner beträffande den enskildes möjlighet att flytta till särskilda boendeoch vårdformer i annan kommun eller annat landsting skall förverkligas i praktiken. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Regeringen har i den av riksdagen antagna propositionen om äldreomsorgen inför 1990-talet slagit fast att valfrihet är en viktig princip för samhällets service och vård till äldre. Människor skall inte när de blir gamla behöva vidkännas begränsningar i bl.a. möjligheten att välja bostad. I maj 1988 beslutade regeringen att inrätta en delegation under mitt ordförandeskap för beredning av frågan om förändring av huvudmannaskap m.m. inom samhällets äldreomsorg. Denna delegation har också fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att skapa möjlighet för den enskilde att flytta till särskilda boendeoch vårdformer i annan kommun eller annat landsting. Detta skall i första hand ske genom överenskommelse mellan huvudmännen. Landstingsförbundet har redan i november 1988 rekommenderat landstingen att efter vissa riktlinjer göra sådana flyttningar möjliga. Jag utgår ifrån att frågan går att lösa på motsvarande sätt i kommunerna.

Herr talman! Låt mig bara kort säga att jag fäster precis samma vikt vid att den här frågan blir löst som jag förstår att Inger René gör och som också riksdagen, enligt vad den så tydligt har uttalat, gör. När det gäller det arbete som nu pågår i äldredelegationen finns det anledning att vara optimistisk. Landstingsförbundet har som sagt redan antagit en rekommendation till landstingen, och jag utgår ifrån att den nu kommer att få ett kraftigt genomslag i landstingen, och även Kommunförbundet arbetar — vi har i delegationen insyn i det arbetet — på att lösa den frågan. I likhet med Inger René hoppas jag att vi nu inte behöver vänta särskilt länge på att det här blir verklighet för gamla människor.

Herr talman! Margö Ingvardsson har frågat om regeringen är beredd att verka för att lokalanstalten Studiegården i Uppsala får fortsätta verksamheten i befintliga lokaler till dess ersättningslokaler kan fås i Uppsalaområdet. Jag vill inledningsvis klargöra att regeringen inte fått någon framställning från kriminalvårdsstyrelsen att Studiegården skall stängas. Regeringen har därför inte haft anledning att ta ställning till frågan. Men jag känner till att Studiegårdens lokaler är i dåligt skick och att ersättningslokaler måste tas fram inom några år om verksamheten skall finnas kvar inom kriminalvården. Det är i det sammanhanget som Ljustadalen utanför Sundsvall har nämnts som ett alternativ. Ljustadalen har tidigare varit en lokalanstalt. Lokalerna, som uppfördes under år 1974, är i mycket gott skick. Anläggningen har under ett tiotal år hyrts av arbetsmarknadsstyrelsen, som inte längre har behov av den. Kriminalvårdsverket skall därför ta över lokalerna den 1 juli 1989. Jag anser att det även i fortsättningen finns behov av verksamhet inom kriminalvården med den inriktning som bedrivs vid Studiegården. Numera är det endast undantagsvis som de intagna vid Studiegården bedriver universitetsstudier. De flesta studerar på grundskoleoch gymnasienivå. Det finns således inte längre några starkare motiv som talar för att verksamheten förläggs till just en universitetsort. Däremot är det en fördel om Studiegårdens verksamhet kan lokaliseras till Mälarområdet eller södra Sverige där flertalet av de intagna är hemmahörande. Behovet av fängelseplatser är också störst i de delarna av landet. Jag anser självfallet också att man så långt som möjligt bör värna om verksamheter inom kriminalvården som fungerar bra. När frågan om Studiegårdens framtid skall beredas i regeringskansliet kommer därför en fortsatt verksamhet i Uppsalaområdet att vara ett alternativ som övervägs ingående. Möjligheterna att skaffa ersättningslokaler i Uppsalaomådet kommer då att undersökas. Mer är jag för dagen inte beredd att säga i saken.

Herr talman! Tack för svaret. Jag kan inte avgöra om det har någon faktisk betydelse för Studiegårdens framtid att det från kriminalvårdsstyrelsen ännu inte har gjorts någon framställning till regeringen om stängningen av Studiegården. Min interpellation är grundad på vad kriminalvårdsstyrelsen kallar för förberedande beslut om nedläggning. Såvitt jag vet finns ärendet nu på departementet. Jag tolkar slutet på svaret som att det ännu kan finnas hopp om att Studiegårdens verksamhet kan få fortsätta i Uppsalaområdet. Argumentet att det inte finns några starkare motiv för att Studiegårdens verksamhet skall förläggas till en universitetsort eftersom det är endast i undantagsfall som de intagna vid Studiegården har bedrivit studier på högskolenivå är inte riktigt. Under hösten 1988 studerade i genomsnitt 16 96 av klienterna på högskolenivå. Om jag minns rätt var det ett år under 80-talet — det var visst år 1985 —- som det inte fanns någon som bedrev högskolestudier. I övrigt har det således under alla år funnits klienter som har bedrivit högskolestudier. Även om det skulle vara så att de intagna främst har behov av studier under högskolenivå, är närheten till universitetet viktig. Under tiden på Studiegården etablerar man kontakter med universitetet, vilket underlättar fortsatta högskolestudier efter strafftidens slut. Det måste ju vara något som är väldigt viktigt och som vi skall ta till vara. Vid Studiegården finns nu en 20-årig erfarenhet av studiearbete som en metod för rehabilitering och resocialisering. Det är en erfarenhet som inte finns någon annanstans i vårt land. Resultatet av Studiegårdens arbete måste bedömas som framgångsrikt. Ca 80 26 av klienterna återanpassas. Vid andra anstalter återanpassas bara 15-20 96, medan 80 90 återfaller i brott. Man kan visserligen hävda att de som får komma till Studiegården är utvalda efter mycket hårda kriterier och att det skulle vara orsaken till att de inte rymmer och inte heller återfaller i brott. Så länge någon riktig utvärdering inte har gjorts av verksamheten och de intagna på Studiegården håller inte de argumenten. Ett annat skäl som förs fram av kriminalvårdsstyrelsen som motiv för nedläggning av Studiegården är att lokalerna skulle vara utdömda. Det är inte heller korrekt. Lokalerna är visserligen ganska hårt nedslitna. Yrkesinspektionen har dock aldrig varit där på besök, och ingen myndighet förutom kriminalvårdsstyrelsen har uttalat sig om lokalernas skick. Här finns det också olika uppgifter. För bara några år sedan ansåg kriminalvårdsstyrelsen att lokalerna nog kunde hålla i tio år till med en mindre upprustning. Kriminalvårdsstyrelsens beslut att lägga ned Studiegården har tillkommit på otillräckliga beslutsgrunder. Jag anser att det är oförsvarligt om Studiegårdens arbetsmetoder och kunskaper skulle raseras genom oövertänkta beslut. Detta gäller inte minst i tider då förespråkare för hårdare tag och skärpta straff inom kriminalvården hörs ganska högt i debatten. I stället för att rasera Studiegården skulle man behöva bygga upp flera studiegårdar i landet.

Herr talman! Jag vet inte om jag inte var tillräckligt tydlig i mitt svar till Margö Ingvardsson. Jag trodde att det framgick av svaret att det ännu inte finns något ärende i departementet som rör Studiegården. Frågan är inte ens färdigberedd inom kriminalvårdsstyrelsen. Ännu mindre har något beslut fattats. Bedömningen att ett beslut har fattats på otillräckligt beslutsunderlag är alltså inte riktig. I övrigt skulle jag nästan vilja säga att Margé Ingvardsson slår in öppna dörrar. Det finns inget beslut om nedläggning av Studiegården i Uppsala. Den fråga som kommer att diskuteras i framtiden är Studiegårdens lokalproblem. Lokalerna är inte, vad jag vet, utdömda av någon. Man har dock från Studiegården framfört synpunkter på den status lokalerna befinner sig i. Senast i dag träffade jag en av de personer som arbetar på Studiegården och som i allra högsta grad värnar om dess verksamhet. Han uttryckte den uppfattningen att man med hjälp av järnband kunde låta verksamheten fortsätta tre, fyra, kanske fem år till. Det är därför frågan är aktuell. Studiegårdens lokalproblem måste lösas. Jag skulle vilja ta tillfället i akt och säga att det har skett en oerhörd utbyggnad av möjligheterna till studier inom kriminalvården över huvud taget. I dag finns studieplatser vid i stort sett samtliga kriminalvårdsanstalter. Högskolestudier bedrivs också på många kriminalvårdsanstalter som inte befinner sig på universitetsorter. Därutöver har många intagna frigång för studier utanför anstalten. Under 1988 hade drygt 400 intagna frigång för studier och utbildning utanför anstalten. Studiegården i Uppsala har sitt värde i att den kan erbjuda en liten grupp långtidsdömda en möjlighet att vistas på en öppen anstalt i en intellektuellt inriktad och positiv miljö. Det tror jag alla är överens om. Normalt placeras intagna vid Studiegården efter att ha studerat en längre tid vid en sluten riksanstalt. Som jag tidigare har sagt i mitt svar är frågan om ersättningslokaler helt avgörande för om Studiegården kan vara kvar i Uppsala. Det är detta frågan egentligen gäller, som jag har uppfattat det.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för den kompletteringen. Nu är det så, att kriminalvårdsstyrelsen har gett personalen vid Studiegården beskedet att man har fattat beslut om att Studiegården skall läggas ned och verksamheten eventuellt flyttas till Ljustadalen utanför Sundsvall. Jag har själv deltagit i en debatt i Uppsala, där det fanns en representant för kriminalvårdsstyrelsen som också klargjorde att det var kriminalvårdens avsikt att lägga ned Studiegården. Han uttalade sig alltså då som en representant för kriminalvårdsstyrelsen. Men det är klart att det låter förhoppningsfullt när justitieministern nu säger att några beslut inte har fattats. Då finns det en möjlighet att tänka om. Jag tror att det är oerhört viktigt att man tänker om när det gäller Studiegården. Visserligen kan man kanske få fram bra lokaler i Sundsvallsområdet eller något annat område. Men det går inte att helt och hållet flytta över en verksamhet och tro att det är samma verksamhet som uppstår på en annan ort. Man kan inte flytta över den samlade erfarenheten och kunskapen hos personalen samtidigt som man byter lokaler. All personal följer aldrig med vid en utflyttning. Personalen vid Studiegården har, vill jag påstå, en unik kunskap om och erfarenhet av att bedriva den här sortens studiearbete. Det är också sant att det finns en bra möjlighet till studier inom kriminalvården och inom den kommunala vuxenutbildningen i dag. Men det är ändå inte samma sak som den verksamhet man bedriver på Studiegården. Jag tycker att det vore bra för framtiden om vi kunde få en rejäl utvärdering av Studiegårdens resultat. Då har vi någonting att bygga på. Då kan vi göra jämförelser och se om det finns annan verksamhet som kan ersätta Studiegården eller om Studiegården är unik i sitt arbete. Jag vore mycket glad om jag kunde få ett halvt löfte från justitieministern om att man skall göra en utvärdering av Studiegårdens verksamhet, åtminstone innan man fattar några beslut.

Herr talman! Rosa Östh har frågat mig om jag är beredd att ge sådana direktiv till lantbruksnämnderna att studiecirkelformen kommer till användning för att skapa behörighet att använda bekämpningsmedel. Lantbruksnämnderna har bedrivit föreskriven utbildning för dem som använt bekämpningsmedel klass 1 sedan mitten av 1960-talet. På regeringens uppdrag utarbetade lantbruksstyrelsen och kemikalieinspektionen 1987 ett förslag till utbildning för såväl klass 1 som klass 2-medel. Efter regeringens beslut i december 1987 har lantbruksstyrelsen beslutat om nya föreskrifter, kursplaner m.m. Före beslutet har förslagets olika delar varit remitterade till berörda myndigheter och organisationer, bl.a. Lantbrukarnas riksförbund och Trädgårdsnäringens riksförbund. Studiecirkelformen diskuterades när förslaget utarbetades. Den bedömdes då som mindre lämplig. Inte heller remissinstanserna aktualiserade då denna studieform. Däremot har diskuterats om andra organ än lantbruksnämnderna skall kunna handha utbildningen. Sådana möjligheter finns, främst för lantbruksoch trädgårdsskolor i samarbete med lantbruksnämnderna. Däremot har det inte ansetts lämpligt att utbildningen anordnas av organ eller med personal hos organ som sysslar med försäljning av bekämpningsmedel eller med liknande verksamhet. Huvudsyftet med utbildningen är att minska såväl riskerna med bekämpningsmedel för den yttre miljön och arbetsmiljön som riskerna för bekämpningsmedelsrester i livsmedel. Även frågor om behovsanpassning och alternativa bekämpningsmetoder är viktiga inslag i utbildningen. Lärarledd utbildning, som också ger möjlighet till diskussion med olika experter, har utifrån tidigare erfarenheter bedömts som mycket värdefull. Tillgången till kompetenta lärare är emellertid begränsad inom flera berörda områden, bl.a. toxikologi. Lärarresurserna måste därför utnyttjas effektivt om utbildningen skall kunna genomföras inom den planerade tidsramen, dvs. före den 1 april 1990. Detta mål bedömer lantbruksstyrelsen skall kunna nås. Om den traditionella studiecirkeln skall användas i behörighetsutbildningen måste nytt studiematerial m.m. utarbetas. Detta skulle försena utbildningsmålet. Sammantaget synes det inte vara praktiskt möjligt att genomföra en sådan nyordning före den 1 april 1990 då kraven på utbildning för att få använda klass 2-medel planeras träda i kraft. Det är enligt min mening angeläget att inte försena detta utbildningsmål.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag vill börja med att kommentera det som jordbruksministern avslutade med, nämligen att det är angeläget att inte försena utbildningsmålet. Jag är av precis samma uppfattning. Det är en av anledningarna till att jag har framställt denna interpellation. Jag vet inte på vad lantbruksstyrelsen behörighet att inköpa bekämpningsmedel grundar sin optimism att målet skall kunna klaras med nuvarande uppläggning. Det stämmer i varje fall inte alls med den utveckling jag har kunnat följa i Uppsala län. Där har man nämligen under ett verksamhetsår, 1987/88, kunnat klara av utbildning av drygt ett hundratal personer med kurser på dagtid. Därefter har man genomfört ytterligare två kurser på dagtid med 65 deltagare vardera. För att möta framför allt lantbrukarnas krav har lantbruksnämnden i Uppsala, om än motvilligt, ställt upp på att också ordna kurser på kvällstid. Detta har skett vid tre tillfällen. Då har man lagt upp det så att varje kurs består av 10 kurstillfällen och man har 20 deltagare i varje kurs. När den pågående utbildningen är avslutad kommer man att ha lyckats genomföra utbildning för 300-400 personer. Men ytterligare 1 500 personer återstår att utbilda, och som jordbruksministern vet har man bara ett år på sig att klara av detta. Nu ställer lantbruksnämndens experter upp så mycket som de har möjlighet till. Men att man på ett år skall klara av den återstående utbildningen bedöms som närmast utsiktslöst. Den andra sidan av saken, som är minst lika viktig, gäller lantbrukarnas praktiska möjligheter att utbilda sig på dagtid, eftersom det är detta som det i huvudsak måste bli fråga om. Många spannmålsbönder har, för att klara sin utkomst, också ett annat arbete som de, utan ersättning, måste ta ledigt från. Ännu svårare är det faktiskt för de lantbrukare som fortfarande har kor. Korna måste ju ha sin skötsel även om husbonden är på utbildning. Och en del bönder, Mats Hellström, saknar möjlighet att göra sig fria på dagtid. Till detta kommer naturligtvis de direkta kostnaderna. Varje deltagare betalar 600 kr. plus kursmaterial och resor och mat under kurstiden. Det lär knappast vara någon annan yrkesgrupp som ställer upp på liknande villkor för en utbildning som den är ålagd av miljöhänsyn. Inom parentes sagt är det inte förvånansvärt att många undrar om det i detta sammanhang inte kunde vara befogat med en liten återföring till lantbrukarkåren av de miljöavgifter som lantbrukarna tidigare har inbetalat. Studiecirkelformen har en djup tradition hos lantbrukarkåren. Och jag är alldeles övertygad om att den skulle vara väl tillämplig också i detta fall. Det finns en rad exempel, många fler än jag har nämnt i interpellationen, där behörighetskrävande utbildning skett huvudsakligen i denna form. Det är ju inte alls fråga om att avhända lantbruksstyrelsen någon möjlighet att påverka innehållet i utbildningen. Det är självklart att lantbruksstyrelsen kan bestämma vilket material som skall användas och vilken expertmedverkan som är helt nödvändig. Jag antar att Mats Hellström vet att studiecirkelverksamheten medger att man anlitar experter vid i varje fall två tillfällen. Cirkelverksamheten utesluter inte heller möjligheten att den som är handledare också är en kompetent lärare. Jag vill inte alls utesluta att det kan ha förekommit en viss försumlighet från flera håll när det gällt att i planeringsstadiet bevaka intresset av studiecirkelverksamhet. Men det kan inte få vara avgörande när man stöter på otympligheter i nuvarande uppläggning. Jag vill ställa en fråga till jordbruksministern. Om det skulle vara möjligt att lösa de rent praktiska frågorna i samråd mellan LRF, studieförbunden och lantbruksstyrelsen, har jordbruksministern då någon principiell eller annan avgörande invändning mot att man lägger upp verksamheten i studiecirkelform? Såvitt jag förstår är vi överens om att det är fråga om en angelägen utbildning och att den också skall genomföras inom föreskriven tid. Men eftersom vi båda kommer från folkrörelsepartier hoppas jag att vi också kan vara överens om att det är viktigt att ta vara på den möjlighet till en nästan unik utbildningsform som studiecirkeln erbjuder. Alla deltagare har ju där möjlighet att vara aktiva och ställa frågor. Vad beträffar svårigheterna att ta fram material, vilket skulle försena | utbildningsmålet, vill jag säga att grundmaterialet redan finns. Det som därutöver behövs är en studieplan, och en sådan finns redan framtagen av | LRF i Västmanlands län.
Herr talman! Rosa Östh frågar om jag har något principiellt motstånd mot att man använder sig av studiecirklar i detta sammanhang. Nej, förvisso inte. Jag är liksom Rosa Östh anhängare av studiecirkeln som en viktig utbildningsform. I första hand är det i detta sammanhang fråga om praktiska frågor, Rosa Östh — om hur utbildningen bäst skall kunna organiseras. Dessa frågor tror jag bäst löses av parterna ute på fältet, snarare än av Rosa Östh och mig i riksdagens kammare. LRF, som Rosa Östh hänvisade till, får naturligtvis ha synpunkter på uppläggningen av denna utbildning, men LRF har inte aktualiserat studiecirkelformen. Om man nu skulle börja bedriva denna utbildning i studiecirkelform skulle det ta längre tid, och då hinner man inte genomföra denna utbildning i tid. Det är en principiell synpunkt, eftersom det är viktigt att utbildningen är genomförd den 1 april 1990. Detta är en väsentlig utbildning som innebär att de som genomgår den lär sig att bättre hantera det som faktiskt är gifter och som utgör en fara i arbetsmiljön. Dessa gifter utgör en fara för såväl människor som livsmedel och den yttre miljön. Eftersom detta inte är vilken utbildning som helst måste den även bestå av en expertdel. Om man i detta skede skulle börja bedriva utbildning i studiecirkelform, måste man flytta fram den tidpunkt då utbildningen skall vara avslutad. Man skulle få anordna en expertledd del av utbildningen utöver självstudiedelen. Lantbruksstyrelsens bedömning är den motsatta mot den som Rosa Östh har redovisat. Lantbruksstyrelsen menar nämligen att den skall klara av att fram till den 1 april 1990 ge kompletterande utbildning till ungefär 10 000 lantbrukare. Lantbruksnämnderna informerades om de nya utbildningskraven i januari förra året, och de har planerat att genomföra denna utbildning före bekämpningssäsongen 1990. Med dessa bedömningar tycker jag att det är viktigt att utbildningen bedrivs på ett sådant sätt att den hinner genomföras i tid. Det tycker jag är det viktigaste.

Herr talman! Jag får börja med att tacka industriministern för det positiva svaret på min fråga. Bakgrunden är i korthet att det under en ganska lång tid har rått en rätt stor oro bland de anställda vid SSAB i Luleå över utvecklingen. Man har upplevt att allt större delar av produktionen minskar sin förädling. Samtidigt finns det en oro för att företaget skall börja flytta bort betydande delar ur administrationen. Av industriministerns svar på min fråga kan jag dock konstatera att detta gäller ett fåtal tjänster, och ingen av tjänsterna är direkt kopplad till SSAB:s möjlighet att upprätthålla den metallurgiska kompetensen i Luleå. Det är mycket positivt. Låt mig bara avslutningsvis också få koppla detta svar till min tidigare fråga och säga att det vore intressant om industriministern i detta sammanhang kunde ge sin syn på de förädlingsprojekt som diskuteras för närvarande. Jag tänker framför allt på projekten inom SSAB, som berör vanadinåtervinning och s.k. kallformning vid företagets produktion.

Herr talman! Låt mig då bara slutligen komma med önskemålet att man skall driva på hanteringen av dessa projekt, så att vi så snart som möjligt får i gång en produktion. Det gäller då inte bara att kunna förädla produktionen till stora delar, utan också att återvinna viktiga legeringsmetaller i den nuvarande råstålsproduktionen.

Herr talman! Eva Goés har frågat utrikesministern om Sverige kommer att dra in biståndet till Indonesien samt om Sverige kommer att stödja Östtimors rätt till sjävbestämmande i FN. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Beträffande biståndsfrågan kan sägas att de planer som beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete hade hösten 1987 att lämna en u-kredit aldrig genomfördes. Frågan om framtida u-krediter till 19 Indonesien saknar för närvarande aktualitet. Sverige har aldrig accepterat Indonesiens annektering av Östtimor och vi har flera gånger uttalat att vi är för befolkningens rätt till självbestämmande. Sverige stöder FN:s generalsekreterare i dennes ansträngningar att söka nå en förhandlingslösning med Portugal och Indonesien.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag lämnade denna fråga på årsdagen av Indonesiens invasion av Östtimor. Östtimor invaderades den 7 december 1975, för 13 år sedan. Att svaret har blivit fördröjt beror bl.a. på mig och på tekniska svårigheter. Det som har hänt på Östtimor är att ett folkmord har skett. Man räknar med att 200 000 människor har dött till följd av ockupationen. Det motsvarar närmare en tredjedel av ursprungsbefolkningen. I juni 1987 skrev 40 96 av de amerikanska senatorerna ett brev om Östtimor till utrikesminister George Shultz. I brevet kunde man läsa om en ny indonesisk militär offensiv, grova kränkningar av timoresernas mänskliga rättigheter, summariska avrättningar, folkomflyttningar, matbrist och tvångssteriliseringar. Sverige brukar betraktas som ett land som värnar om de små folkens rätt till självbestämmande. Men vad har vi gjort? Jo, vi har förnekat dem. Vi har inte ställt upp på självbestämmande för Östtimors folk. Det beror delvis på vapenexporten, som Sverige valt att tiga ihjäl, den vapenexport som går till Indonesien, till militärdiktaturen. 1981 slutade Sverige stödja Östtimors rätt till självbestämmande i FN:s generalförsamling. 1984 besökte Kjell-Olof Feldt Indonesiens diktator Suharto för att diskutera ”affärer”. 1987 fattades ett beslut att lämna 20 milj.kr. i bistånd till Indonesien. Lena Hjelm-Wallén meddelar nu att detta bistånd inte kommer att lämnas. Att vapenexporten försvårar svenskt fredsarbete erkände Ingvar Carlsson i ett tal om vapenexport i Sollefteå den 5 april 1988. Pierre Schori medgav i tidningen Öst-Timor Information att Sverige kommit på kant med Fretilin, dvs. befrielserörelsen i Östtimor. Man kan inte på en gång räcka kniven till mördaren och med tyngd predika fred i FN. Allt hänger ihop, och regeringen bör ta konsekvenserna och avveckla all vapenexport och allt bistånd till Indonesien så länge Östtimors rätt till självbestämmande ej förverkligas. Jag frågar därför: Var det för att det låg svenska ekonomiska intressen bakom som detta bistånd stoppades? Var det förenat med vissa villkor, Lena Hjelm-Wallén?
Herr talman! U-krediten till Indonesien har riksdagen diskuterat tidigare. Den följde dåvarande regler för u-krediter. BITS fattade ett beslut som sedan aldrig kom till genomförande, helt och hållet av kommersiella skäl. Vi har ett litet biståndssamarbete med Indonesien. Det gäller framför allt enskilda organisationer, t.ex. fackliga organisationer som ger bistånd till sina fackliga partner i Indonesien. Vi har givetvis katastrofhjälp, t.ex. till befolkningen i östra Timor. Jag tycker att det bistånd vi har i dag väl försvarar sin plats.
Herr talman! Jag fick svaret att det berodde på kommersiella intressen. Det är precis den uppgift jag har fått tidigare. Vilka kommersiella intressen är det som ligger bakom? Vilka villkor var det? Det svenska biståndet var villkorat, och det var därför det drogs in. Dessutom frågar jag: Kommer vi någonsin att erkänna Östtimors rätt till självbestämmande? Kommer vi att lämna u-krediter så länge Östtimor inte blivit erkänt som en egen stat med demokrati?

Herr talman! I biståndspolitiken handlar det inte bara om att kritisera och avstå, utan det handlar ofta om att bistå och se vad man konstruktivt kan | göra. Jag tror att vi på vissa områden kan medverka till en positiv utveckling i Indonesien, t.ex. på områden som jag har nämnt: med katastrofstöd, när det kan behövas, med stöd till enskilda organisationer. Det kan också finnas andra områden där det kan vara vettigt med ett visst biståndssamarbete — men inte av kommersiella skäl, som Eva Goés säger, utan därför att man skall åstadkomma en utveckling. Det jag menade med ”kommersiell” i detta sammanhang var att de företag som var inbegripna i diskussionen om den förra u-krediten av kommersiella skäl drog sig undan. Det är alldeles klart att vi är för rätten för östra Timors folk att självt ta ställning till sin framtid.
Herr talman! Vi vet att ingen har rätt att komma in i Östtimor. Ingen organisation som står för de mänskliga rättigheterna har haft en chans att komma innanför Östtimors gränser. 8 av de 13 provinserna har öppnats. Jag undrar då hur man skall kunna göra detta bistånd rättvist? Vilka är det som får understöd? Vilka är det som facket går in och stöder? Vi vet att människorna förpassas till byar, tvångsförflyttas. Vi vet att människor tvångssteriliseras, att man håller på att dräpa en urbefolkning. Men hur vet vi att biståndet kommer till rätt människor, när vi inte ens har insyn i landet?

Herr talman! Jag tackar försvaret. Som en vänligt stämd människa skulle jag kunna tolka det positivt, nominellt. De löften som ges i svaret omöjliggör nämligen EG-anpassning på det sätt som regeringen har tänkt sig. Låt mig ta två exempel och begära besked. Som regeringen säkert vet har arbetarskyddsstyrelsen sagt att en anpassning till EG-reglerna beträffande lösningsmedel skulle medföra kraftiga försämringar i arbetsmiljön. Kan jag tolka det som att regeringen kan garantera att någon EG-anpassning beträffande användningen av lösningsmedel icke kommer att ske? Arbetarskyddsstyrelsen har också sagt att EG:s bestämmelser när det gäller asbest avviker så markant från de svenska att någon EG-anpassning inte bör ske. Kan jag tolka detta så att vi kan utgå från att det inte blir någon EG-anpassning när det gäller asbest? När det gäller förslaget om förbud mot bestrålning av livsmedel berättar tidningen Ny Teknik i dag att ett svenskt totalstopp kan komma att uppfattas som ett tekniskt handelshinder. Om detta säger en sekreterare på jordbruksdepartementet att han hoppas att EG anpassar sig till Sverige, så att Sverige skall slippa anpassa sig till EG. Men om EG inte anpassar sig till Sverige, kan man då utgå från att Sverige kommer att genomdriva förslaget om förbud mot bestrålade livsmedel oberoende av vad EG gör och om EG reagerar surt? Blir det då ingen EG-anpassning på det området heller? Herr talman! Miljöpartiets EG-motion är full med konkreta exempel på vad en EG-anpassning skulle innebära. Nominellt sett betyder statsrådets svar att yrkandena i dessa motioner skall bifallas och att det inte kan bli fråga om någon EG-anpassning. Men jag är också rädd för att statsrådet inte riktigt förstår vad EG är för något. Därför vill jag ställa en fråga. — Delors talade ju om gemensam monetär politik: Kommer Sverige att behålla en riksbank? Kommer Sverige att behålla den svenska kronan? Kommer Sverige att ansluta sig till EMS eller behålla sin finansiella autonomi?

Herr talman! Det är mycket hemlighetsmakeri i regeringens EG-politik. I det hemliga EG-rådet diskuterar regeringen EG-politik med framför allt representanter för näringslivet och några fackliga företrädare men inte med företrädare för miljörörelsen, konsumentrörelsen och övriga folkrörelser. EG-rådet har haft sammanträde, men vad som där hände är icke offentligt. Jag skulle vilja ställa en fråga om detta — det gäller vad som hände i går: Är statsrådet beredd att medverka till att detta oerhört centrala råd i svensk politik inordnas under sedvandliga offentlighetsprinciper? Sedan vill jag ta upp det som vi diskuterade tidigare. Om arbetarskyddsstyrelsens analys är riktig måste väl en EG-anpassning innebära en radikal försämring när det gäller lösningsmedel och asbest? Varför skall statsrådet vänta till den handelspolitiska debatten med att ge besked? Hon har ju gett ett allmänt principbesked. Nu begär jag en specificering och en tolkning. Kan vilita på att förslaget om förbud mot bestrålning av livsmedel genomförs och att det inte blir någon EG-anpassning när det gäller lösningsmedel och asbest? Jag tror att det är väldigt många löntagare ute på arbetsplatserna som är intresserade av att snart få veta detta.

Herr talman! Det är trevligt att många olika rörelser skall höras. Får jag då fråga: När har miljörörelsen hörts, eller när skall den höras? När har konsumentrörelsen hörts, eller när kommer den att höras? Detsamma gäller många andra folkrörelser som inte sitter i det hemliga rådet. Vad är det som hindrar regeringen från att offentliggöra anteckningar eller protokoll från rådet för Europafrågor? Det vore väl ett led i denna öppenhet om regeringen gjorde det i stället för att sitta och tala med Wallenbergpojkarna bakom lyckta dörrar. Det skulle vara intressant att få ett klart svar på detta omedelbart, eller skall regeringen fortsätta med det som faktiskt är ett hemlighetsmakeri i en fråga som är övergripande och central för hela den svenska framtiden? Får vi tillgång till materialet från rådet för Europafrågor?

Herr talman! Birger Schlaug har frågat kommunikationsministern vilka åtgärder han tänker vidta för att riksdagens mål om begränsning av koldioxidutsläppen skall uppfyllas. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Människans påverkan på klimatet är en av vår tids allvarligaste miljöfrågor. Det gäller såväl utsläpp av koldioxid som av andra klimatpåverkande gaser, exempelvis CFC. Det är därför nödvändigt att vi minskar våra utsläpp av dessa ämnen så snart och så mycket som möjligt. Vi genomför nu en snabb avveckling av CFC, som kraftigt kommer att minska vår påverkan på klimatet. Regeringen har gett naturvårdsverket i uppdrag att sammanställa dagens kunskap om klimatförändringar. Verket skall också beskriva möjliga åtgärdsstrategier. Detta uppdrag skall redovisas senast den 28 april i år. Redan nu kan vi konstatera att det krävs kraftfulla åtgärder för att klara det mål för begränsning av koldioxidutsläppen som riksdagen satte upp i våras. Det gäller såväl energiområdet som trafiken. Den snabba ökning av vägtrafikens koldioxidutsläpp som skett de senaste åren kan inte fortsätta. Därför är det nödvändigt med en utveckling mot mer bränslesnåla och miljövänliga fordon. På sikt behövs en ökad användning av alternativa drivmedel. Vi bör redan nu lägga fast de krav som till sekelskiftet skall driva fram rena fordon och rena drivmedel. Men dessutom krävs en omställning av trafiksystemet. Energisnåla och miljövänliga transportmedel bör stimuleras. Varje trafikgren skall bära sina samhällsekonomiska kostnader. Regeringen föreslog i 1988 års trafikpolitiska proposition en rad åtgärder för att förbättra järnvägstrafikens möjligheter och för att påskynda utvecklingen av miljövänlig kollektivtrafik i våra städer. Jag vill slutligen påminna om att förslag till en miljöavgift på koldioxid kommer att lämnas under denna mandatperiod. Utformningen och omfatt

Herr talman! Jag konstaterar att riksdagen har satt upp ett mål som pen från biltrafiken innebär att koldioxidutsläppen inte får öka. Samtidigt kan jag konstatera att bilismen ökar med 5 96 om året och att 40 96 av koldioxidutsläppen kommer från bilismen. Dessutom planeras nya kolkraftverk. Om man skall vara ärlig, vad är då detta mål värt? Är detta mål lika mycket värt som målet att minska kväveoxiderna? I Dagens Nyheter läste jag en intervju med kommunikationsministern. Han konstaterar där att man inte kan göra mycket åt att målen inte uppfylls. Regeringspartiet, det socialdemokratiska partiet, är faktiskt vågmästaren när det gäller dessa frågor. Socialdemokraterna kan inte skylla på andra partier. Birgitta Dahl är miljöminister i en socialdemokratisk regering, och socialdemokraterna är faktiskt vågmästare i denna kammare. Socialdemokraterna kan säga nej till motorvägen på västkusten, socialdemokraterna kan få majoritet för detta i riksdagen med hjälp av miljöpartiet och vpk. Socialdemokraterna kan säga nej till en Öresundsbro. För detta finns det också en majoritet i riksdagen. Socialdemokraterna intar en vågmästarställning. Socialdemokraterna är vågmästare t.o.m. när det gäller bensinpriset. När det gäller att minska bilismen talar Birgitta Dahl i sitt svar om ekonomiska styrmedel och utsläppsskatter. Men höj då bensinpriset. T.o.m. vpk har ju bifallit en reservation från miljöpartiet som innebär att bensinpriset skall höjas radikalt. Socialdemokraterna kan alltså få en majoritet för detta, eftersom ni är vågmästare. Gör då någonting! Ni kan få majoritet för alla dessa åtgärder, dvs. denna historiska omvändelse som statsrådet har talat omi valrörelsen. Ni kan t.o.m. åstadkomma sänkta hastighetsgränser på våra vägar. T.o.m. detta finns det en majoritet för här, om ni som vågmästare utnyttjar situationen. Är det bara före valet som man är så miljömedveten? Varför sätter man upp mål, Birgitta Dahl? Är det bara för att det skall låta bra, eller skall man också försöka uppfylla målen?
Herr talman! Vi sätter upp mål för att driva på utvecklingen, och vi kommer steg för steg att skärpa dessa mål. Vi kommer också att se till att instrumenten på olika samhällsområden utformas så att man kan uppfylla målen. Det är alldeles klart, att om trafiken med användning av den teknik som vi har skulle fortsätta att öka i samma takt som under de senaste åren, kan inte målen uppnås. Därför måste vi påverka utvecklingen. Det kommer vi inte heller att tveka att göra. Ett bra exempel på detta är beslutet att avveckla all användning av freoner i Sverige snabbare än i något annat land. Omställningen av energisystemet styrs av miljömål, som innebär att vi på en gång skall avveckla kärnkraften, minska försurningen och klimatpåverkan och skydda våra älvar. Omställningen av trafiksystemet styrs av samma mål. Vi har gett våra myndigheter i uppgift att på alla dessa områden ta fram underlag för de beslut som måste fattas och som kommer att innebära att 25 politiken skärps. Förslagen kommer vi att lägga fram för riksdagen steg för steg på samma sätt som förra året. Dessutom arbetar vi internationellt för överenskommelser som skall förändra utvecklingen. Ett bra exempel på det är det arbete som Sven Hulterström och jag har bedrivit i två år och som har lett till att vi äntligen har ett beslut om att OECD:s trafikoch miljöministrar detta år kommer att träffas. Vår mening är att det skall vara för att komma överens om gemensamma skärpta krav på trafiken.
Herr talman! Ja, det var många ord Birgitta Dahl. Regeringen skall skärpa målen. Är det inte tillräckligt om ni åtminstone försöker uppfylla de mål som redan finns? Min fråga till regeringen och till Birgitta Dahl var hur det mål skall uppfyllas som riksdagen har fattat beslut om, dvs. ett riksdagsbeslut om att koldioxiden inte skall öka. Jag fick inte riktigt klart för mig om regeringen inser att den är vågmästare i alla dessa frågor. Det är prat om en historisk omvändelse osv. Ni har ju chansen! Regeringen har chansen att tillsammans med andra partier i den här riksdagen åstadkomma denna historiska omvändelse. Varför gör inte regeringen det? Innebär det inlägg som statsrådet nyss hade att det inte blir någon Öresundsbro? Blir det stopp för motorvägen på västkusten? Får vi höjda bensinskatter, så att bilismen kan minskas? Statsrådet talar också om ekonomiska styrmedel. Gäller det också bilismen? Om socialdemokraterna ställer upp finns det majoritet för detta i kammaren.
Herr talman! Jag lade märke till att Birger Schlaug inte alls talar om trafikkrav som innebär systemoch teknikförändring. Det gör jag, och det gör den regering och det parti som jag företräder. Vi har infört Europas hårdaste avgaskrav på både tunga och lätta fordon. I mitt svar talar jag om att vi nu behöver fatta de beslut som tvingar bilindustrin att ta fram rena fordon och drivmedel till sekelskiftet. Vi har skärpt kraven på olika anläggningar som kan ge upphov till utsläpp, och vi kommer att fortsätta att skärpa dem och på det sättet driva tekniken framför oss. Vidare kommer vi att se till att vi får internationellt bindande överenskommelser. Annars är det vi gör i Sverige inte mycket värt. Detta är systemoch teknikförändrande beslut av helt annat slag än de ynkliga symtombehandlingar som Birger Schlaug talar om.
Herr talman! Statsrådet var inne på avgaskrav. Men var det inte socialdemokraterna och moderaterna som år efter år stoppade ett tidigare införande av avgaskraven? Statsrådet talade i sitt svar om rena drivmedel och mindre bensinåtgång. Skall man då inte använda de ekonomiska styrmedel som finns för att uppnå detta? Visst skall vi ha en ny trafikkultur och en ny infrastruktur. Är det därför som det fortfarande är mycket billigare att skicka gods på landsväg än på järnväg? Ni måste börja denna styrprocess nu med ekonomiska styrmedel och med ekonomiska lagar. Inte ökar eller förändrar man trafikkulturen och minskar utsläppen och räddar haven genom att bygga — Prot. 1988/89:55 en motorväg på västkusten som genererar mer bilism. Inte klarar man dessa 26 januari 1989 miljömål genom att satsa på en Öresundsbro. Ni talar hela tiden medkluna. ———— stt tungor. Om skydd för naturen

Herr talman! Birger Schlaug har frågat mig om jag har för avsikt att stoppa ett avverkningsprojekt och därigenom rädda gammelskogen kring sjöarna Skiren och Kvicken i Eskilstuna kommun. Jag vill först slå fast att det inte är formellt möjligt för regeringen att stoppa en skogsavverkning. Den hänsyn till naturvårdens intressen som alltid skall tas i skogsbruket föreskrivs i skogsvårdslagen. Om ett skogsområde bedöms så värdefullt från naturvårdssynpunkt att avverkning helt bör hindras, skall naturvårdslagen tillämpas. Området kan då avsättas som nationalpark eller naturreservat. Det ankommer på naturvårdsverket och berörd länsstyrelse att svara för att framför allt områden av riksintresse men även sådana av regionalt intresse säkerställs för framtiden. När det gäller områden av lokalt intresse är det kommunerna som har huvudansvaret. I det nu aktuella fallet har naturvårdsverket besiktigat området och funnit att skogen har betydande naturvärden men att dessa värden är av lokal karaktär. Statliga medel kan därför, enligt verkets mening, inte påräknas för att skydda detta område. En förutsättning för att det skall kunna bevaras torde därför vara att andra intressenter svarar för kostnaden. Naturvårdsverket har pekat på den möjlighet som kommunerna numera har att bilda egna naturreservat.
Herr talman! Tack för svaret. Det är kanske så att man måste försöka ändra riktlinjerna som myndigheter och universitet i detta fall arbetar efter. Det är mycket tråkigt att ett universitet skall kalhugga eller förstöra ett område, som naturvårdsverket har skrivit mycket väl om och påstått vara ett egentligen viktigt område. Området räddades på 70-talet från att bli en trafikled just på grund av naturintressena. Den historiska omvändelsen från socialdemokraternas sida har inte heller nått ner till kommunnivå, eftersom socialdemokraterna är i majoritet i Eskilstuna. Om de ville skulle man kunna göra ett naturreservat av området. Jag förstår att Birgitta Dahl inte kan göra så mycket rent formellt. Men det kanske är dags att tänka över riktlinjer osv. och tala med kommunpolitikerna.
Herr talman! Jag anser att kommunerna bör ta ett stort ansvar för att skydda skyddsvärda områden. Jag tror att medborgarna gärna hjälper till att betala vad det kostar. På det sättet kan vi flerfaldiga de insatser som stat och kommun kan göra. Eftersom vi har forskat i denna fråga vet jag att Uppsala universitet, på grund av de statuter i den donation universitetet har fått när det gäller gården, är tvunget att få avkastning från den. Hittills har man avstått från att avverka med hänsyn till fritidsoch naturvårdsintressena och för att ge kommunen en möjlighet att diskutera fram en lösning tillsammans med universitetet. Jag vet också att sådana diskussioner nu pågår. Efter vad jag har fått reda på förefaller möjligheterna att skydda området vara goda, och vi kommer att få se en lösning ganska snart. Därför är jag inte alls pessimistisk, utan jag har goda förhoppningar om att en lösning kommer att utarbetas. Jag vill dessutom säga till Birger Schlaug, att jag när jag reser runt i landet ständigt uppmanar kommunerna att medverka aktivt i arbetet.
Herr talman! Det är utmärkt — res då till Eskilstuna och tala med det socialdemokratiska kommunalrådet! Jag konstaterar avslutningsvis att de som har sett till att det eventuellt kan bli en ändring inte är kommunpolitikerna i Eskilstuna utan snarare de ideella organisationerna: Ornitologiska klubben, Sörmlandsentomologerna osv.

Herr talman! Anders Castberger har frågat mig om tidsplanen för införandet av nya regler om stimulansbidrag för katalytisk avgasrening på äldre personbilar. Riksdagen anförde vid sin behandling av miljöpropositionen att ett stöd på 1 000 kr. borde utgå till bilägare som installerar reningsutrustning på äldre bilar som medför att utsläppen minskar med minst 40 96. Regeringen gavs i uppdrag att utfärda sådana regler. Beslutet innehöll inte något förslag till finansiering av stödet. Riksdagens beslut fattades den 7 juni 1988. Efter beredning i regeringskansliet gav regeringen i september 1988 naturvårdsverket i uppdrag att utarbeta förslag till regler i sådan tid att de kan börja tillämpas den 1 juli 1989. Medel för bidraget har avsatts i årets budgetproposition, som lades fram sju månader efter riksdagsbeslutet. För att genomföra riksdagsbeslutet måste, förutom att medel anvisas, en rad undersökningar genomföras. Det gäller bl.a. vilka bilar som kan uppnå en sådan minskning av utsläppen och vilken utrustning som bör användas. Dessutom måste monteringsanvisningar tas fram och regler utarbetas för godkännande av installationer och för utbetalning av bidragen. Detta är ett — Prot. 1988/89:55 tekniskt komplicerat arbete som engagerar flera myndigheter på trafikoch 26 januari 1989 miljöområdet. Mot den bakgrunden tar det en viss tid innan ett väl fungerande regelsystem kan träda i kraft. Förslaget om stimulansbidrag har förelagts riksdagen så snart som det varit möjligt.
Herr talman! Jag ber att få tacka miljöoch energiministern för svaret på min fråga. Men på vägen har Birgitta Dahl dess värre låtit omformulera frågan. Frågan var nämligen ursprungligen: ”Varför låter regeringen det dröja över ett år mellan riksdagens beslut och tidpunkt för införande av denna miljöstimulans?” Med tanke på riksdagens beslut under våren 1988 beträffande miljöfrågorna rent allmänt och den oro som dessa beslut faktiskt grundade sig på kan man inte anse att regeringens redovisning är tillfredsställande. Beträffande Birgitta Dahls undanflykt i fråga om finansieringen kan bara sägas: i folkpartiets budgetförslag fanns finansieringen med. Det förslaget hade regeringspartiet kunnat stödja. Redan 1986 uttalade riksdagen på förslag av jordbruksutskottet — inte på förslag av regeringen — att möjligheterna bör tas till vara att genom installation av renande tillsatser minska avgaserna från personbilar som inte uppfyller 1989 års avgaskrav. Men detta brydde sig inte regeringen om, och några insatser gjordes inte. Motivet då var att 20 96 av bilparken skulle kunna komma i fråga och att detta var för litet. Redan för ett år sedan offentliggjordes emellertid att miljöborgarrådet Ingemar Josefsson, socialdemokratisk partivän till Birgitta Dahl, tidigare hade gett sin förvaltning i uppdrag att göra en utredning som avsåg katalytisk rening av utsläpp från äldre bilar. Av denna utredning framgick att Stockholmsluftens innehåll av koloxid och kolväten skulle kunna minska med 10-15 20 och av kväveoxider med 5-10 96. Anser inte miljöministern att partikollegans utredning är värd att ta fasta på? Anser inte miljöministern att de möjligheter som kunde påvisas bör tas till vara? Det bör i så fall ske betydligt snabbare!
Herr talman! Min omformulering av frågan var en ren vänlighet gentemot Anders Castberger, eftersom frågan innehöll ett sakfel. Det har inte gått mer än ett år sedan den 7 juni förra året, och det tror jag att Anders Castberger vet också. I det beslut som riksdagen fattade fanns inte något förslag om hur en sådan här förändring skulle vare sig finansieras eller genomföras i praktiken. Vi har nu tagit fram ett sådant förslag så fort som det någonsin har varit möjligt, med hänsyn till hur budgetarbetet går till i regering och riksdag. Vi övervägde också det förslag till utformning som riksdagen hade ställt sig bakom tidigare. Men det entydiga svar som vi fick från myndigheter som naturvårdsverket var att det förslaget inte innebar något bra sätt att använda pengarna i förhållande till hur mycket miljön förbättrades. Vi hade alltså fullständigt enstämmiga yttranden från olika myndigheter som avrådde. De 29 sade att motsvarande penningsumma insatt någon annanstans var mycket mer värd när det gällde att nå snabbt resultat. När nu riksdagen har fattat detta beslut kommer regeringen självfallet att genomföra det, eftersom vi respekterar riksdagen. Men kvar står fakta, bl.a. beträffande behovet av att få sådana regler för hur installationerna skall införas som verkligen kan tillförsäkra oss bästa möjliga effekt. Detta har sitt intresse för oss alla som medborgare, men det har också intresse för bilägarna, som behöver veta att vad de gör för de pengar som de trots allt till större delen måste satsa själva får den effekt som de hoppas på.
Herr talman! Frågan lyder faktiskt: ”Varför låter regeringen det dröja över ett år mellan riksdagens beslut och tidpunkt för införande av denna miljöstimulans?” Jag kan inte tolka vare sig propositionen eller Birgitta Dahls svar på annat sätt än att det faktiskt kommer att bli mer än ett år mellan dessa två olika tillfällen. Det är riktigt att vi skall förvalta pengarna väl, och det är riktigt att vi skall satsa dem på rätt saker, så att vi får gott utbyte av dem. Jag noterar med stor tillfredsställelse att regeringen anser att riksdagens beslut skall följas också när det gäller införandet av katalytisk avgasrening på begagnade bilar. Kväveoxidutsläppen är dock en mycket allvarlig fara. En betydande mängd av utsläppen kommer just från trafiken, och trafikmängden ökar. Den ökar ganska drastiskt och betydligt mer än vad som förutsetts i alla prognoser. Därför måste vi också uppmuntra alla enskilda människors insatser och vilja att bidra om än aldrig så litet till en utveckling som innebär att utsläppen kan minska. En stimulans i detta fall går i den riktningen.
Herr talman! Gullan Lindblad har, med hänvisning till ett enskilt fall, frågat mig om tillämpningsprinciperna om uppehållstillstånd för anhöriga blivit mer restriktiva den senaste tiden. Gällande regelsystem innebär att uppehållstillstånd för familjeanknytning skall ha beviljats före inresa i Sverige, i de fall det inte avser make/maka eller omyndiga barn. Ytterligare ett villkor är att makarna har sammanlevt utomlands. När det gäller det enskilda fallet som Gullan Lindblad refererar till, kan jag enbart säga att det har behandlats som andra fall av familjeanknytning. För att bedöma ärendet i sin helhet krävs tillgång till samtliga fakta. Jag kan, som Gullan Lindblad vet, inte redovisa dessa här i kammaren. Rättssäkerheten kräver att alla sökande behandlas lika. Som Gullan Lindblad påpekar är personen i detta enskilda fall välkänd. Detta får emellertid inte ge anledning till särbehandling. Jag kan försäkra Gullan Lindblad att praxis på detta område inte har förändrats.

Herr talman! Jag ber att få tacka invandrarministern för svaret. Naturligtvis har jag inte avsett att diskutera det enskilda fallet, utan har det som utgångspunkt för min principiella fråga. Man kan självfallet inte ta särskild hänsyn till en person bara därför att han är känd. Men pressen och massmedia fokuserar intresset för ett sådant ärende på ett sådant sätt att den som arbetar med flyktingoch invandrarfrågor blir engagerad och ställer sig frågan om det verkligen skall gå till på det här sättet. Både invandrarministern och jag anser ju att svensk flyktingoch invandrarpolitik skall vara medmänsklig. När jag läste om det här aktuella fallet framstod det inte så. Det var fråga om ett mycket bryskt agerande från polismännens sida i det här fallet, och man undrar då om det är så här det går till vid en utvisning. Personen i fråga säger att de inte ens fick tid att ta farväl av varandra och att ingen vet hur de känner för varandra. Jag vill ställa ett par kompletterande frågor, eftersom jag har fått reda på praxis när det gäller dessa ärenden. Finns det ingen möjlighet att ta särskild hänsyn inte bara i de fall som gäller make och minderåriga barn utan också i de fall där det finns anhöriga som har en mycket stark knytning till varandra, vilket det uppenbarligen är fråga om i det här fallet och som kanske är mer vanligt i länder med andra seder och där man har ett annat temperament än det vi har? Jag vill fråga om invandrarministern är beredd att på lämpligt sätt verka för att vår flyktingpolitik framstår som medmänsklig även när det gäller utvisningsärendena. Jag tror att både invandrarministern och jag är måna om detta.
Herr talman! Det är naturligtvis mycket viktigt att vår flyktingoch invandrarpolitik är medmänsklig. Jag menar att vår flyktingpolitik i grunden är mycket bra. Det är då också viktigt att alla de som har att handlägga ärenden och verkställa beslut uppträder på ett medmänskligt sätt. Låt mig ändå få påpeka att regeringen i detta fall fattade sitt beslut i början av oktober, vill jag minnas, och det dröjde ganska länge innan verkställandet skedde. Det fanns således en lång förberedelsetid. Om det föreligger synnerliga skäl finns det också utrymme för att gå utöver vad grundreglerna fastställer. Det är en bedömningsfråga i vilka fall dessa synnerliga skäl kan anses vara av den styrka att de bör beaktas. I detta ärende har vi bedömt att så inte var fallet. Låt mig, herr talman, eftersom detta är mitt sista inlägg i kammardebatten i egenskap av invandrarminister, till protokollet få foga ett tack till kammarens ledamöter och partier för det stöd som här har givits till invandraroch flyktingpolitiken. Den breda enigheten i dessa frågor har varit och är en styrka i debatten på detta viktiga område, och jag önskar min efterträdare ett fortsatt stöd från kammarens ledamöter för en generös invandraroch flyktingpolitik.
Herr talman! Jag ber att få tacka för det kompletterande svaret. Det blir närmast med statsrådet Anderssons efterträdare som vi kan diskutera vad uttrycket synnerliga skäl innebär. Jag tror att det kan vara anledning att se över innebörden av detta uttryck. Det är mycket viktigt att det inte blir en så brysk behandling som man kan uppfatta att det varit i det här fallet. Jag håller med statsrådet Andersson om att vi har en bra flyktingpolitik. Eftersom detta är det sista tillfället som vi har möjlighet att träffas i det här sammanhanget vill jag gärna tacka för det fina samarbete jag anser att vi har haft. Jag tycker att invandrarministerns arbete är bland de svåraste som finns i regeringen, och det vet statsrådet Andersson att jag sagt också i andra sammanhang.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

Herr talman! Detta förvaltningsanslag är, som alldeles nyss sades, ett anslag som disponeras av länsarbetsnämnden. Det har i det här fallet använts för informationsinsatser. Om detta är lämpligt eller inte vill jag återkomma till när riksrevisionsverket har gjort sin granskning. Men det är redan nu helt klart att förvaltningsanslag inte utgör en del av den utåtriktade arbetsmarknadspolitiken, och det är inte heller avsett för det ändamålet, men det är däremot ett stöd för administrationen. Vi får återkomma till diskussionen efter det att riksrevisionsverket har gjort sin granskning klar.